Finansutskottets betänkanden angående statsbudgeten föreligger nu, och utskottet har hemställt att ärendena skall företas till avgörande efter endast en bordläggning. Det finns vid: sådant förhållande inte någon anledning att dröja till kl. 21.00 med det slutliga ställningstagandet till finansutskottets betänkanden. Jag får erinra om stadgandet att beslut som fordrar anslutning från särskilt flertal alltid skall fattas genom omröstning. Jag föreslår att kallelse utfärdas till arbetsplenum kl. 19.10.

Herr talman! Jag har kammarens uppdrag att vid avslutningen av denna som vanligt arbetsfyllda vårsession framföra ledamöternas tack till vår talman, till kammarens vice talmän, till riksdagsdirektören och till alla övriga medarbetare, som var och en i sin funktion har möjliggjort att vårt arbete har kunnat fullgöras på ett friktionsfritt sätt och avslutas på i förväg bestämd tid. Jag vänder mig särskilt till herr talmannen och hans kolleger med ett oreserverat erkännande för den skicklighet, den oväld och det oändliga tålamod med vilket ni har lett kammarens förhandlingar. Riksdagens beslut är av avgörande betydelse för land och folk, inte bara i fråga om dagsproblemen utan också i avseende på framtiden. Det gångna riksdagsåret har kännetecknats av genomgripande politiska beslut, som kommer att prägla samhällsutvecklingen åren framöver. Vi kommer i flera avseenden att se resultat härav, som jag tror att vi kan inregistrera såsom förbättringar. Även om meningarna härom är delade — dagens debatt har givit detta vid handen — vågar jag hysa uppfattningen att den samhällsekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Det är emellertid ingen bekymmersfri och bekväm väg som ligger framför oss. Vi har under de senaste månaderna blivit klart medvetna härom. Arbetsfreden är ingen garanterad tillgång ens i vår upplysta nation. Förhoppningsvis kan erfarenheterna av den öppna stridens kostnader och konsekvenser ge underlag för ökad insikt i hanteringen av den parternas frihet som vi är ense om att uppehålla. Vi har under den senaste tiden också blivit påminda om hur snåla toleranser vi arbetar med när det gäller valutarörelserna över gränserna och i avseende på den ständigt aktuella frågan om bytesbalansens utslag. Om vi uppfattar signalerna i tid och handlar i tid, har vi möjligheter till korrigerande ingripanden. Det mesta talar för att lugnet är återställt, varför jag tillåter mig att rekommendera våra värderade talmän och kammarens ledamöter att möta sommaren med behärskad tillförsikt även i denna fråga. Till de ljusare inslagen i dagsläget hör att svenskt näringsliv på nytt visar slagkraft och framtidstro. Såväl produktionsökning som investeringsökning är tillfredsställande. Den ännu olösta men för oss alla viktigaste frågan, att ge svenska folket arbete och sysselsättning, bör från dessa utgångspunkter kunna betraktas med större optimism än tidigare. När jag avstår från att referera de avgörande politiska händelserna under det gångna riksdagsåret, vet jag att både talmannen och ledamöterna håller mig räkning härför. Jag skall dock tillåta mig att erinra om att riksdagen varje år i avslutningsskedet ställs inför en orimlig arbetsbörda. Vi har alla ansvar härför. Vi klagar alla häröver men har hittills misslyckats med att åstadkom ma en förändring. Problemet står kvar och kommer att stå kvar. Det är dock värt att allvarligt överväga om man inte kan komma till någon förbättring. Vi är ett femtiotal som nu lämnar arbetet och kamratkretsen i riksdagen. Visst har hugg skiftats och meningsbrytningar präglat debatterna, men det är den naturliga livsluften i en politisk demokrati. Vi har olika meningar, vi har olika värderingar i väsentliga och avgörande frågor. Vi har våra väljares fullmakt att driva frågorna såsom vi med skilda uppfattningar och värderingar har presenterat dem för väljarna. Men mitt i den politiska kampen tycker jag mig ändå ha funnit att i regel kan vi skilja på sak och person. Det är så en demokrati skall fungera. Herr talman! Vi tackar för talmannens vänliga sommarhälsning och vill återgälda den i förhoppningar om att allesammans skall gå mot en efterlängtad sommarledighet, som gör det möjligt för ledamöterna att med förnyade krafter ta itu med riksdagens maktpåliggande arbetsuppgifter kommande höst.

Det har varit en ynnest, en favör, att som riksdagsman och politiker få medverka i detta.